Herr talman! Nu börjar Sten Andersson komma in i sin vanliga jargong. Han talar om ”en drucken papegojas envishet” och sådant, och det verkar som om han känner sig mer hemma med den terminologin. Men jag fortsätter ändå att diskutera seriöst om sakproblemen. Det är alldeles klart att den person som herr Andersson tydligen syftade på inte alls har så många uppdrag som den politiker jag diskuterade förra året. Jag vet att han själv är angelägen om att iaktta en rejäl begränsning av de onödiga politiska uppdrag som en person i hans ställning annars lätt kan samla på sig. Nu säger Sten Andersson att det är betungande för utskott och kammare att vi i folkpartiet gång på gång tar upp frågorna om ökad närdemokrati. Ja, vad har vi diskuterat i konstitutionsutskottet redan under de här veckorna? Vi har tagit upp en ökad länsdemokrati, hur människorna i de olika regionerna i större utsträckning skall kunna få vara med och planera sitt samhälle. Vi har diskuterat kommundelsråd, som innebär att folk skall få säga sitt om hur den egna kommundelen skall byggas ut. Vi har resonerat om kommunala folkomröstningar, som skall ge människorna chans att säga sitt i omstridda frågor. Vi har diskuterat bättre insyn i kommunala bolag och kommer senare till frågorna om ökad offentlighet i utredningsväsendet och ökad offentlighet i utskottsväsendet. Menar herr Andersson att vi i folkpartiet skulle lägga av att driva de idéerna därför att ni med er majoritet har röstat ned de förslagen vid en tidigare riksdag? Menar ni att vi skulle driva vårt program för ökad närdemokrati en gång och sedan, när Sten Andersson & Co röstat ned det, lägga av? Jag kan försäkra herr Sten Andersson att vi liberaler kommer att fortsätta — här i riksdagen och ute bland människorna — att arbeta för reformer som kan fördjupa demokratin och bilda opinion, till dess de reformerna har genomförts. Herr Andersson kan säga att vi visar en ”drucken papegojas envishet”. Visst är vi envisa: vi ser de här frågorna i ett ideologiskt perspektiv. Att sprida uppdrag, makt och ansvar är viktigt för att fördjupa demokratin. Det skall vi fortsätta att göra. Vi lovar att återkomma i de frågorna.

Herr talman! Jag har redan svarat på den frågan. Vi gör framför allt det politiska mångsyssleriet det politiska mångsyssleriet två saker. För det första begränsar vi inom vårt eget parti antalet uppdrag för dem som har ledande och andra politiska befattningar — inklusive den person som herr Sten Andersson har nämnt. För det andra bildar vi en allmän opinion ute i samhället mot mångsyssleri — inklusive riksdagen — och det kommer vi att fortsätta göra. Det är svaren på de frågor som herr Andersson upprepar gång på gång. Men det som verkligen intresserar mig, som en principiell fråga om hur riksdagen skall arbeta, är att Sten Andersson gång på gång kommer tillbaka och säger: Det är fel av folkpartiet att motionera när ett yrkande har avslagits vid en tidigare riksdag. Om vi tycker att det är oerhört viktigt med kommundelsråd för att öka människornas inflytande över sin kommundels utbyggnad, vägar, transporter, skolplacering osv. — skulle vi då lägga ned vår talan efter det att vår motion avslagits för första gången? Skulle vi återkomma en gång vart femte år eller så? Om vi menar att kommunala folkomröstningar vore ett bra medel att fördjupa den kommunala demokratin, skall vi då, sedan socialdemokraterna begagnat sin röstmajoritet här i kammaren — inte så mycket sina argument, för det har de inga — lägga ner vår opinionsbildning för kommunala folkomröstningar? Vi driver år efter år kravet på offentliga utskottsutfrågningar. När jag började motionera om det var det bara ett par ledamöter i hela riksdagen som stod bakom det kravet. Nu är det minst två av partierna som gör det. Skall vi lägga ner opinionsbildningen under ett antal år därför att Sten Andersson inte vill syssla med de frågorna i utskottet och här i kammaren? Jag kan försäkra herr Andersson att vi inte uppfattar arbetet på fördjupad demokrati riktigt på det viset. Skall vi få herr Anderssons parti att acceptera de reformer som man avslår år efter år, då måste vi också bilda opinion år efter år. Vi kommer att fortsätta att bilda opinion.

Herr talman! Jag har en känsla av att frågan om hur demokratin skall kunna fördjupas har förbigåtts. Jag kan i regel inte instämma med herr Ahlmark. Jag vill inte heller instämma i vad han säger om riksdagen och förändringarna här, inte heller i vad han säger om kommundelsråd eller folkomröstningar m.m. eftersom jag där har en helt annan mening än han. Men själva den sakfråga som herr Ahlmark har tagit upp är en för demokratin viktig fråga. En gång hade tjänstemännen i det här landet sådana arbetsoch löneförhållanden att de kunde upprätthålla många befattningar som gav dem lön. De gick från det ena ämbetsverket till det andra för att visa sig. Men de hann aldrig med att utföra något praktiskt arbete. Det är självklart att det inom alla partier i dag finns ett mångsyssleri som vi inte har möjligheter att bemästra förrän vi får det kartlagt. Jag går här inte in på person, eftersom problemet finns överallt. Jag har varit med i folkrörelserna under 45 år och har även deltagit i åtskilligt politiskt arbete. Det är ett faktum att arbetet inom landsting, kommun och riksdag numera är annorlunda och mer krävande än förr.

Meningen med folkvalda ombud var ju att vi skulle komma bort från de förhållanden, som vi hade under äldre tider i hundratals år, nämligen att ett fåtal tjänsteoch ämbetsmän hade beslutanderätt men samtidigt ingen tid och inga möjligheter att komma i kontakt med allmänheten. Jag tyckte inte om vår partisekreterares anförande. Han måste ju känna till alla dessa problem. Det är självklart, att alla partisekreterare måste veta hur det ligger till i det praktiska arbetet. Att ta fram en statistik som visar att medeltalet uppdrag är 1,2 är ju rena dumheten. Där ingår kanske dessutom en del suppleanter i hästuttagningsnämnden, som det brukade heta förr i tiden. Vi måste fördela de viktiga uppdragen i samhället på ett annat sätt, därför att allmänheten i dag har rätt att kunna komma i kontakt med de förtroendevalda. Man skall kunna resonera med dem, få hjälp av dem. Jag har i Stockholm i många fall kunnat konstatera att ingen har tid med en enskild människa, fastän man i ett samhälle och i en demokrati skall ta hänsyn just till människorna. Därför tycker jag att Kungl. Maj:t bör göra en genomgång av fördelningen av olika uppdrag. Samtidigt borde Kungl. Maj:t se till att det politiska mångsyssleriet det politiska mångsyssleriet man fördelar det hela så, att inte alla viktiga uppdrag läggs på en och samma person som aldrig hinner fullgöra dem, därför att han måste springa från sammanträde till sammanträde. Då hinner de förtroendevalda aldrig träffa vare sig valmanskår eller andra människor, som behöver hjälp, och man kan då aldrig fullfölja ett ärende på det sätt man önskar. Därför tycker jag verkligen att partierna kunde enas om att försöka komma till rätta med det här problemet samt att Kungl. Maj:t skulle kunna vara dem behjälplig med en riktig kartläggning.

Denna fråga behöver verkligen ägnas mer uppmärksamhet. Vi måste verkligen lösa detta problem så att inte det avstånd som i dag faktiskt finns mellan folk och valmanskår resulterar i att folkets missnöje växer och till slut blir en formlig klyfta. Ur demokratisk synpunkt är det en mycket viktig fråga.

Både utskottet och riksdagen i sin helhet borde tänka på den risk som här finns, även om vi själva är inblandade. Det fordras en viss självrannsakan av oss alla. Vi vet väl överlag hur svårt det många gånger kan vara för en vanlig människa att träffa de förtroendevalda som är lika upptagna som heltidsanställda tjänsteoch ämbetsmän. Det är verkligen ett allvarligt problem.
Fru talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, men det var ett par inslag i herr Anderssons i Stockholm anförande som gör att jag tar till orda. Det går inte att komma ifrån att herr Andersson var mycket missnöjd med att folkpartiet år efter år återkommer med vissa krav. Han tyckte att det talades för mycket i de här frågorna, även om han möjligen vänligt nog kunde tillåta att vi återkom med dem. Jag noterar att herr Andersson inte nöjde sig med att konstitutionsutskottets vice ordförande förde majoritetens talan. Hittills har herr Andersson själv hållit fyra anföranden i det här ärendet som han tycker att det talas för mycket i. Men det har han ju rättighet att göra. Men det var även ett principiellt ifrågasättande åtminstone i hans första anförande av det riktiga i att ett oppositionsparti återkommer med krav som en majoritet har avslagit. Jag tycker det är märkligt att han ifrågasätter det. Skulle liberalerna i början av detta sekel ha upphört med att kräva allmän och lika rösträtt? Skulle Hjalmar Branting, som ju första gången valdes in på en liberal lista, när han kommit in i riksdagen omedelbart ha slutat att kämpa för den allmänna rösträtten därför att det fanns konservativt folk då också som inte ville genomföra reformen? Nej, det tycker herr Andersson naturligtvis skulle vara en orimlig tanke. Själv hade jag nöjet att skriva vår första motion om enkammarriksdag i början av 1950-talet. Det fanns en stabil konservativ majoritet som var emot motionen. Vi fick återkomma innan författningsutredningen tillsattes och även efteråt. Det är ju helt orimligt att man i riksdagen — folkrepresentationen — skulle avstå från att framföra krav om framför allt demokratins arbetsformer i det här landet. Jag kan försäkra herr Andersson att trots att herr Andersson är missnöjd och tycker att det talas för mycket kommer vi att ta fram dessa saker. Demokratin behöver ständigt förbättras och förnyas. Och var är platsen att diskutera dessa saker om inte i Sveriges riksdag? Herr Andersson får förlåta, vi återkommer så mycket vi vill!

Fru talman! Motionen 317, signerad av mig och herr Annerås, syftar till beslut om en utredning av möjligheterna att utvidga den s.k. lönegarantin vid konkurs till att omfatta även underleverantörers fordringar till den del de är hänförliga till utlägg för lön åt anställda, dvs. införande av en ny förmånsrätt, något som man i och för sig skall varå mycket försiktig med. Förslaget emanerar från SHIO:s remissyttrande, med anledning av vilket departementschefen på sin tid sade, att en utvidgning av den statliga garantin ej kunde ske utan den utredning som vi nu begär. I sitt utlåtande nr 79 konstaterade första lagutskottet 1970, att utskottet delade uppfattningen att visst fog kunde finnas för önskemålet om skydd också av sådana underleverantörers fordringar som nu är i fråga. Emellertid ansåg första lagutskottet att underlag, som man uttryckte sig, knappast förelåg för att begära den utredning som vore erforderlig för frågans bedömning. Vid 1971 års riksdag framhöll lagutskottet att det inte fanns anledning att frångå första lagutskottets ståndpunkt, som alltså innebar dels att kravet nog kunde vara berättigat, dels att underlag för en begäran om utredning saknades. Efter en fyllig redogörelse för gällande rätt och frågans tidigare behandling, som upptar sex sidor, anmäler utskottet nu på generöst räknat tre rader att ingen omständighet inträffat, som ger anledning till ett frångående av förra årets negativa ståndpunkt, och yrkar förty avslag på motionen. Jag ber, fru talman, å motionärernas vägnar att — i skuggan av alla de stora och nya tankar som presenterats tidigare under dagens debatt — helt ödmjukt få uttrycka en respektfull beundran för den fantasi, logik och konsekvens som utmärker lagutskottets betänkande nr 3.

Fru talman! Det är naturligtvis inte så att ett utskotts avstyrkande av en motion i och för sig leder till samma ställningstagande av utskottet, om ett motionsyrkande av samma innehåll ställs året därpå och kanske ett följande år. Någon blind automatik av det slaget förekommer inte heller i detta ärende, där motionsyrkande om utredning rörande viss utvidgning av den statliga lönegarantin ställts tre år i rad, först då lönegarantilagen behandlades av riksdagen 1970, därefter förra året och sedan nu i år. Det var 1970, som herr Levin erinrade om, första lagutskottet och förra året och i år lagutskottet som avstyrkt motionsyrkandena. Jag vill till herr Levin säga att man i detta sammanhang kanske bör erinra sig att — som lagutskottet gjorde redan förra året — lönegarantilagen varit i kraft bara en kortare tid och att erfarenheterna av dess tillämpning därför är relativt begränsade. Det är dock en omständighet som bör tillmätas viss betydelse. Lagutskottet har givetvis även i år sökt så objektivt som möjligt bedöma den här frågan, även om denna bedömning sedan redovisats i korta ordalag.

Å andra sidan, fru talman, medför en sådan utvidgning ökade kostnader. Dessutom — och det kanske är det viktigaste — kompliceras frågan av rättstekniska skäl, eftersom lönegarantin anknutits till förmånsrättslagens bestämmelser. Lönegarantin omfattar nu löneoch pensionsfordringar som enligt förmånsrättslagen har förmånsrätt i en konkurs. Sådan förmånsrätt finns inte för närvarande för t.ex. löner till anställda hos underleverantörer. Någon omständighet har inte framkommit, anser vi därför, som väger upp dessa motiv och som kan förmå utskottet att inta en annan ståndpunkt än förra året. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill förbereda kammarens ledamöter på att jag i anslutning till detta betänkande från försvarsutskottet kommer att ställa ett yrkande, nämligen att riksdagen i anledning av motion 185 hos Kungl. Maj:t hemställer om förslag angående tjänstgöring i internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst. Det är tredje året i rad som denna fråga aktualiseras i riksdagen. Kravet att tjänstgöring i internationellt biståndsarbete — för dem som efter prövning befinnes lämpliga och inom av statsmakterna fastställda kvotramar — skall kunna vara alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst är ett gammalt önskemål från folkrörelsehåll, främst många ungdomsorganisationer. Liknande system finns på många håll i Europa. Försvarsutskottet vill dock inte acceptera detta och anför i år liksom i fjol att utvecklingsländerna enbart skulle efterfråga kvalificerad biståndspersonal med god skolunderbyggnad och lång yrkeserfarenhet. Det är förvisso riktigt att sådan kvalificerad biståndspersonal efterfrågas i utvecklingsländerna, men det finns också behov av en mellankategori av arbetare. Jag har själv sett många sådana i aktivt arbete, t.ex. som brunnsborrare i Indien eller bilmekaniker i Zaire. Det är här inte fråga om experter av den typ SIDA brukar sända ut utan snarare om fredskårsarbetare, och vi vet att det finns stort behov av sådana i en rad utvecklingsländer. Varför skall ett system som är möjligt i andra länder i Europa vara otänkbart i Sverige? Utskottet anför också att man bör avvakta erfarenheterna av den nya biståndsoch katastrofutbildningen och dess effekter i olika avseenden, innan man på allvar prövar den tanke som förs fram i motionen. Tyvärr fick den utredning som låg bakom den nu aktuella biståndsoch katastrofutbildningen enligt sina direktiv inte behandla den fråga som motionen aktualiserar, men en av experterna i utredningen förordade i en reservation ett system av det slag som vi motionärer nu har rekommenderat. Många remissinstanser understödde tanken liksom en rad tidningar. Den avgörande frågan är naturligtvis huruvida man kan tänka sig att acceptera ett undantag från kravet på värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst i Sverige för tjänstgöring i internationellt biståndsarbete. Även om utskottet inte anför någon principiell grundsyn, förmodar jag att det är detta som ytterst ligger bakom avstyrkandet. Det är då bara att notera att motionärerna och säkert många andra riksdagsledamöter med dem på denna punkt har en avvikande uppfattning. Vi tror att de krav som förs fram i motionen kommer att växa sig starkare. Det vore dock klokt att redan nu hos regeringen hemställa om en snabbutredning av dessa frågor och ett förslag till en kommande riksdag. Jag ber att få yrka bifall till mitt yrkande och skulle sätta värde på om det sedan lästes upp i sin helhet inför voteringen. Jag hade trott att det skulle ha delats ut i kammaren, men hoppas nu att hela klämmen skall läsas upp i anslutning till den votering som jag kommer att begära, fru talman.

Fru talman! Jag skulle vilja helt kort beröra ett av argumenten mot Torsdagen den u-landstjänst som alternativ till värnpliktstjänstgöring respektive vapen 2 mars 1972 fritjänst som anfördes av försvarsutskottet förra året — det åberopas av utskottet även i år — och berördes alldeles nyss av herr Wikström. U-länderna efterfrågar, säger man, bara kvalificerad biståndspersonal med god skolunderbyggnad och lång yrkeserfarenhet. Sådana meriter har inte ungdom i värnpliktsåldern hunnit skaffa sig. Men, fru talman, samma problem har "man lyckats lösa för de värnpliktiga som får den i år realiserade biståndsoch katastrofutbildningen enligt 1970 års beslut. Har en till sådan utbildning antagen värnpliktig inte erforderliga yrkeskunskaper inom ett visst område, får han först den inledande utbildningen på tre månader, men sedan får han möjlighet att under viss tid skaffa sig yrkeskunskaper innan han genomgår den allmänna och längre biståndsoch katastrofutbildningen. Han får alltså uppskov med fortsättningen av biståndsoch katastrofutbildningen. Ett liknande uppskovsförfarande skulle kunna tillämpas i fråga om sökande till alternativtjänstgöring i u-land, om sådan tjänstgöring principiellt accepterades av riksdagen. Vi pekade på uppskov som en given utväg till det här föreliggande problemets lösning i vår motion förra året. Nog är det väl en god sak och ett rimligt krav att ge möjlighet till meningsfulla insatser i ett u-land för dem som inte finner det meningsfullt med värnpliktstjänstgöring liksom för dem som är vapenfria och vill göra en mera meningsfull insats än den civila tjänst som nu ålägges dem. Enligt min och mina medmotionärers mening är det alltså en god sak som utskottet åter här avvisat.

Fru talman! Som herrar Wikström och Wiklund i Stockholm erinrat om är detta en fråga där det finns bestämt delade meningar som inte heller följer partigränserna. Herr Wikström påminde om att detta är tredje året i rad som denna fråga är uppe. Det är också den tredje debatten på femton månader som riksdagen har just i vad gäller frågan om utredning rörande tjänstgöring i internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst. Både i år och i fjol har ett enhälligt försvarsutskott yrkat avslag på det ställda utredningskravet. Herr Wiklund i Stockholm påpekar att det finns vissa möjligheter med den nu föreslagna utbildningen att få komma igen sedan man skaffat sig en viss utbildning. Det är ett av skälen till att vi i detta betänkande skrivit att enligt vår mening bör erfarenheterna från denna kvalificerade utbildning avvaktas innan den nu begärda utredningen verkställs. Även den nya utbildningen sker inom ramen för värnpliktstjänstgöringen och den vapenfria tjänsten och utgör grund för krigsplacering inom totalförsvaret. Det är en ordning som utskottet vill hålla fast vid. Vi vill inte för närvarande revidera värnpliktssystemet. Att det är otänkbart i Sverige 47 att godta tjänstgöring i internationellt utvecklingssamarbete som alternativ till värnplikt när det förekommer i en rad andra europeiska länder beror just på att det inte ryms inom ramarna för det nuvarande värnpliktssystemet. Målet för denna utbildning är att skapa en reserv för rekrytering av personal för utvecklingssamarbete och katastrofhjälp, och vi vet i dag inte hur stor efterfrågan blir i de tänkta mottagarländerna på dem som genomgått den beslutade utbildningen. I fjol använde vi mycket tid för att sätta oss in i dessa frågor. Vi hade också föredragningar från SIDA. Det var särskilt från det hållet som man framhöll att den biståndspersonal som mottagarländerna framför allt eftertraktade var personal med god skolunderbyggnad och lång yrkeserfarenhet. Jag vill bara kort och gott konstatera att ett enhälligt utskott uttalat att det anser att de skäl som låg till grund för förra årets beslut alltjämt är bärande och att erfarenheterna av den nya utbildningen och dess effekter i olika avseenden bör avvaktas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill bara be om en precisering av herr Petersson i Gäddvik på en enda punkt. Han säger att man bör avvakta erfarenheterna av biståndsoch. katastrofutbildningen innan man tar ställning till utredningsyrkandet om u-landstjänst som alternativ till värnpliktstjänstgöring. Detta uttalande tycks mig innebära att utskottet positivt övervägt denna fråga och att möjligheten att detta skall acceptera motionsyrkandet längre fram inte är utesluten.

Fru talman! Man talar i våra dagar med mycket stor iver om behovet av allsidig information i vårt samhälle. Konsumentinformation är med rätta ett värdeord just nu.

Det av utskottet omnämnda meddelandet till vapenfrinämndens utredare, som har utsänts i februari 1971, utgör enbart en ensidig information, en information som bara riktar sig till den ena parten. Trots allt vet därför fortfarande inte den sökande parten om sina rättigheter, eftersom han inte kan läsa sig till dem ens om han går till den tryckta handledningen för utredningsmän. Han är alltså beroende av att utredningsmannen följer alla för den sökande okända anvisningar — ett för vårt demokratiska samhälle enligt min mening otillfredsställande förhållande.

Motioner är ju, fru talman, i hög grad till för att avslås — det lär man sig snart. Men frågan är om motiveringen till ett avslag får vara hur konstlad som helst. Utskottet skriver att en anvisning om besvärsrätt ”under pågående utredning torde kunna uppfattas som en antydan om att utredaren emotser ett för sökanden negativt beslut av nämnden”. Denna formulering framstår för mig som ett bevis för en slående brist på verkliga sakskäl. Varför — kan man fråga sig när man söker paralleller — har i så fall den som ägnar sig åt hemförsäljning skyldighet att upplysa den tilltänkte kunden om förekomsten av en ångervecka? Det måste verka rent förödande, om man drar ut konsekvenserna av utskottets sätt att argumentera. Fru talman! Alla känner vi till styrkan i ett enhälligt utskott, varför det tyvärr är utsiktslöst att ställa ett annat yrkande. Det enda hoppfulla i denna situation är uppgiften att man har börjat arbeta på en ny upplaga av den tryckta handledningen. I bästa fall sätter denna diskussion några spår i den nya upplagan så att man tillgodoser ett legitimt behov av god konsumentupplysning också på detta område. Än står oss hoppet åter.

Fru talman! Låt mig först säga till fru Åsbrink att utskottet delar den meningen att den sökande till vapenfri tjänst skall bli informerad om skyldigheter och rättigheter beträffande sådan tjänst och även om utredningens gång.

Fru Åsbrink kände nämligen inte till att det i februari förra året har kommit ett tillägg, där man just talar om den här kommuniceringen. Sedan tror jag för min del att det kan vara en fördel om man i den nya handledningen tar in — och även överlämnar till dem som söker vapenfri tjänst — en uppställning över gången av dessa ärenden. Men vi i utskottet sade oss, att om det är så att man speciellt pekar på besvärshänvisningen, så kan det ge intrycket att utredaren har den uppfattningen, att den sökande inte kommer att få gehör i vapenfrinämnden. Om den däremot ingår som en bland många upplysningar tror jag inte att det har den verkan. Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets förslag, och jag vill också lugna fru Åsbrink och kammaren med att när vi behandlade detta ärende för några månader sedan hade vi att stödja oss på en alldeles ny JO-utredning som gällde den här utredningsorganisationen. Både JO och utskottet fann att det inte var anledning att ifrågasätta vare sig organisationen eller förfarandet för utredningen.
Fru talman! Det är alltid ett bekvämt sätt att beskylla en motionär för att inte känna till saker och ting, men jag finner efter utskottsordförandens inlägg att det faktum kvarstår, att det icke föreligger skyldighet att överlämna något skriftligt material till den sökande. Att den sökande icke på förhand känner till sin rätt — det är det jag vill komma åt. Jag vet att det direkt har skett — låt oss säga att det beror på den mänskliga faktorn — att en sökande icke har upplysts om sin rättighet. Jag vill bara ha en bekräftad dubbel kommunikation, en ömsesidig information, så att den sökande, även ifall utredningsmannen skulle glömma att upplysa om det eller av olika skäl inte lämnar denna upplysning och översänder utredningen, skall veta att bevaka sin rätt. Så enkelt är det — det kanske är för enkelt för att man skall vidta en förändring. Men det är ju denna kommunicering som skall garanteras genom att man helt enkelt överlämnar en skriftlig redovisning, som lätt kan fogas till kallelsebrevet när det gäller samtalet. Jag betraktar det inte som något argument när utskottet säger att detta skulle verka negativt. Då är det ju många säkerhetsåtgärder i vårt samhälle som vi aldrig skulle kunna vidta därför att de skulle vittna om Nr 33 någon sorts förutfattad mening att det skall gå galet. Det är en Torsdagen den argumentering som jag inte kan acceptera.
Fru talman! Vad det gäller detta med kommunikation, så är det ju föreskrivet att utredningsmannen skall upplysa om detta. Om utredningsmannen glömmer av det — det är första gången jag hör talas om något sådant — känner ju vapenfrinämnden till bestämmelserna och ser till att det blir kommunicering innan nämnden behandlar ärendet.
2 mars 1972

Fru talman! Jag vill först påpeka att vår motion enbart gäller de värnpliktigas demokratiska rättigheter. Den berör således inte övrig personal inom krigsmakten. Utskottet säger i sitt betänkande att det inte kan dela motionärernas kritik mot krigsmakten och deras syn på medinflytande för värnpliktiga. De nuvarande förhållandena på de militära förbanden är sådana att de värnpliktiga är berövade de demokratiska rättigheter som de har utanför kaserngrindarna, i det civila livet. Jag menar då yttrande-, mötesoch organisationsfrihet. Samtidigt är det just dessa demokratiska rättigheter som de värnpliktiga skall försvara. Låt mig nämna några exempel på hur det nu går till. Det första exemplet gäller val av kompaniassistent. Denne skall enligt vad jag förstår 51 vara de värnpliktigas förtroendeman. Systemet fungerar så att de värnpliktiga får välja den kompaniassistent som de anser sig ha förtroende för, och därefter tar kompanichefen ut de tre som har fått de bästa röstresultaten. Bland dessa tre utser kompanichefen sedan denne assistent. Men detta tillvägagångssätt har i ett flertal fall resulterat i att den av de tre som fått det minsta röstetalet har blivit utsedd. Det finns också andra exempel på hur ledande befäl i kraft av sin auktoritära rätt har beskurit de värnpliktigas möjligheter att göra sig hörda. På grund av att allt fler värnpliktiga har protesterat mot denna totala brist på demokrati har ÖB nu fått i uppdrag att förbereda en försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati. I de meddelade direktiven sägs, att för de värnpliktiga skall denna försöksverksamhet innebära en begränsning på grund av tjänstgöringstiden, men de skall också genom ökat medinflytande få bättre möjligheter till bl.a. insikt i och förståelse för försvarets funktion och dess krav på den enskilde. Detta skall åstadkommas på följande sätt. På ett tiotal förband skall en försöksverksamhet igångsättas. Kompaniassistenter skall utses på samma odemokratiska sätt som nu. På de förband där försöksverksamheten skall bedrivas får de värnpliktiga utse en kompaninämnd, men ordförandeskapet skall innehas av kompanichefen, som också skall ha rätt att avskeda ledamöter i nämnden, som uttalar sig negativt om försvaret. 1971 års värnpliktsriksdag fattade följande beslut i medinflytandefrågan: ”Som princip skall representanterna till nämnder och kongresser väljas direkt av de värnpliktiga, vilkas talan de skall föra. Ordföranden” — alltså ordföranden i kompaninämnden — ”utses genom val i kompaninämnden. Kompaniassistenten väljs av de värnpliktiga vid kompaniet i samband med val av kompaniets representanter vid förbandsnämnden.

På ca en tredjedel av förbanden finns redan kompaninämnder. Val av kompaniassistent och förbandsledamot i försöksverksamheten innebär ett steg tillbaka och ett avståndstagande från den representativa demokratin.” Om försöksverksamheten över huvud taget skall få ett meningsfullt innehåll bör följande åtgärder vidtas: 3. Valen skall ske så att de värnpliktigas uttalade vilja också blir gällande. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 956.

Fru talman! Jag vill uppriktigt säga att det inte alls förvånar mig att Torsdagen den herr Måbrink är kritisk till försvarsutskottets betänkande med anledning 2 mars 1972 av motion 956. Om man har den uppfattningen att krigsmaktens ledning, eller ”generalerna” som det heter i motionen, på alla sätt motarbetar de Företagsdemokratin värnpliktigas krav på ökad bestämmanderätt och införandet av de OM krigsmakten, m.m. demokratiska rättigheterna innanför kaserngrindarna, då måste man vara missnöjd med utskottets yttrande. Vi i utskottet skriver också klart ut att vi inte delar motionärernas uppfattning. Under förra årets riksdag hade vi till behandling en rad motioner som gällde just medinflytande för värnpliktiga. Vi ägnade i utskottet mycket tid till att sätta oss in i dessa frågor, och vi var även då eniga om vårt betänkande, som riksdagen också följde i sitt beslut. I betänkandet nr 19 1971 uttalade vi vårt gillande av den försöksverksamhet som krigsmaktens ledning avsåg att bedriva för att utröna hur en fördjupad företagsdemokrati inom försvaret fungerar. Det är klart att denna försöksverksamhet kommer att beröra just de frågor som herr Måbrink tar upp, t.ex. bestämmelsen om val av kompaniassistenter m.m.; den bestämmelsen kommer att prövas under denna försöksverksamhet. Vi ansåg också i utskottet att resultatet av dessa försök bör avvaktas innan man beslutar om mera genomgripande förändringar. Det är ofrånkomligt att svensk säkerhetspolitik kräver uppoffringar av landets folk. Vi gör dessa uppoffringar för att säkra vår frihet och vår fred. Det får också vår manliga ungdom känna av, eftersom vårt försvar är grundat på allmän värnplikt och värnpliktsutbildning. Det är en utbildning som inte ens i fred kan jämställas med en verksamhet som bygger på ett anställningsförfarande. Inom utskottet är vi medvetna om detta, men också om att man inom det militära försvaret gör stora ansträngningar för att få till stånd bättre former för samarbete och umgänge mellan olika personalkategorier. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande.
Fru talman! Jag anser inte att Sveriges säkerhetspolitik har något med frågan om de demokratiska rättigheterna för de värnpliktiga att göra. Det kan inte utgöra någon som helst fara för säkerhetspolitiken om de värnpliktiga får utöva de grundläggande demokratiska rättigheterna. Det är ju den rätten man nu fråntar dem. Så länge man gör det anser jag bestämt att, som vi säger i motionen, generaler osv. motarbetar strävandena att få till stånd bättre förhållanden inom militärförbanden. Herr Petersson i Gäddvik sade att just de saker jag tagit upp kommer att beaktas i försöksverksamheten. Nej, det är ju det som inte kommer att ske. Herr Petersson i Gäddvik nämnde bl.a. valet av kompaniassistenter. Där kommer man enligt de direktiv som finns och som jag förmodar att herr Petersson i Gäddvik har läst att i stället genomföra en klar försämring. I fortsättningen är det kompaninämnden som skall utse assistenten. Nu skall alltså inte de värnpliktiga på kompanierna ens få vara med och välja kompaniassistenter. Jag vill också påpeka att den arbetsgrupp som 1971 års värnplikts 53 Nr 33 riksdag tillsatte helt, på punkt efter punkt, har tagit avstånd från ÖB:s
| Företagsdemokratin Fru talman! Enligt min mening har svensk säkerhetspolitik en mycket inom krigsmakten, hög grad av samband med allmän värnplikt och värnpliktstjänstgöring.

Fru talman! Jag tycker att det är en reaktionär uppfattning som herr Petersson i Gäddvik gör sig till talesman för. Jag tror inte att man skapar förståelse för det svenska försvaret enligt ert sätt att resonera, genom en auktoritär ledning, varigenom de värnpliktiga påtvingas disciplin. Det har också visat sig att man på förbanden alltmer opponerar sig mot just denna auktoritära styrning.

Fru talman! De vanliga människornas och företagens situation i dagens svenska samhälle domineras av två hotfulla ting: arbetslöshet och prisstegringar. Båda dessa företeelser ingriper brutalt och smärtsamt i de enskilda människornas liv, vare sig det är fråga om ensamstående, familjer eller företag, och bägge företeelserna är till stor del avhängiga av vilken politik som förs — eller snarare vilken brist på politik som föreligger. Det verksammaste medlet mot såväl arbetslöshet som prisstegringar är en ökad och bättre produktion. En höjning av produktionen skapar fler arbetstillfällen både genom direkta och indirekta effekter, och produktionsstegringar betyder även ökad varutillgång — något som verkar i prispressande riktning och alltså motverkar inflationen. Det är sålunda en angelägenhet av högsta klass att vi alldeles omgående lyckas åstadkomma en produktionsökning — och därtill en väsentlig sådan. En förutsättning härför är — därom torde alla vara ense — att näringslivet har möjlighet och vilja att effektivt utnyttja tillgängliga resurser.

Det är således inte så få ting — vart och ett av yttersta betydelse — som måste finnas och verka på en gång för att näringslivet skall få önskvärd effektivitet. Annorlunda uttryckt måste så goda förutsättningar som möjligt skapas för de enskilda människornas och företagens arbete. Politiken måste vara konsekvent och kontinuerligt förutsättningsskapande, och ett av dess viktigaste instrument måste bli en aktiv och genomtänkt näringspolitik. Behovet av en sådan politik framstår i stark relief vid en blick både på utvecklingen under 1960-talet och på den senaste tidens sysselsättningssituation. Under 1960-talet ökade industriinvesteringarna — hävstången för näringslivets fortsatta expansion — i betydligt mindre grad än vad som hade fordrats för att vårt land skulle ha kunnat hålla sina konkurrensmöjligheter intakta. Under åren 1961—1968 steg industriinvesteringarna med blott 1,3 procent per år och under åren därefter, 1969—1971, blev uppgången cirka 5 procent om året. De båda senaste långtidsutredningarna har angivit den nödvändiga minimiuppgången till 7 respektive 6,5 procent per år. Jag vill påstå att den alltför långsamma kapacitetstillväxten från 1960-talets början fått till följd att vårt näringsliv förlorat sin tätposition i den internationella konkurrensen.

Bakgrunden till denna motion är insikten om och centerns övertygelse att ett högt utvecklat industriland som vårt, med en mängd samhällsaktiviteter så intimt integrerade, inte kan klara produktionsoch sysselsättningsproblemen och en rad med dessa sammanhängande större och mindre frågor utan en klart definierad näringspolitik, uttryckt i ett handlingsprogram. Utöver vad jag anfört skall jag ange några skäl för den trängande nödvändigheten av att ha ett övergripande näringspolitiskt handlingsprogram. — Den utförligare argumenteringen finns i den nämnda partimotionen, till vilken jag hänvisar. Vi önskar oss själva och våra efterkommande framåtskridande och välfärd. Med välfärd menar jag då detta begrepp i dess vidaste betydelse — alltså inte bara det som kan mätas i kalla bruttonationalproduktsiffror, utan även vad därutöver fordras av arbetstrivsel och andra immateriella värden som tillsammans med materiellt välstånd kan göra den enskilda människans liv meningsfyllt. En avgörande förutsättning för både framåtskridande och välfärd är, som jag tidigare framhållit, ett effektivt näringsliv, vars effektivitet befrämjas om samhället följer en genomtänkt näringspolitik. Näringslivets effektivitetsutveckling får emellertid inte bli hur vildvuxen som helst, utan näringslivets verksamhet och tillväxt måste underordnas samhällets välfärdsoch jämlikhetspolitik. Detta innebär inte att näringslivet härigenom skulle få minskat ansvar för utvecklingen utanför dess domäner. Tvärtom har näringslivet ett samhällsansvar, som numera på många håll upplevs som både påtagligt och tungt, men inom näringslivet känner man sig i dag — och detta gäller framför allt de mindre företagen — både orolig inför det tyngre samhällsansvaret och vilsen inför framtiden, som upplevs såsom osäker och konturlös. En klart utstakad näringspolitik, presenterad inom ett handlingsprograms fasta ram, skulle utan tvivel undanröja åtskilligt av näringslivets nuvarande vilsenhet inför framtiden och bland andra positiva ting skapa mera av ”hoppfull håg och fantasi”, investeringsviljan till fromma. Enligt centerns uppfattning är ett decentraliserat samhälle förutsättningen för ett lyckligt samhälle, ett välfärdssamhälle, Ett decentraliserat samhälle kan inte skapas och utvecklas utan en aktiv regionalpolitik, och en gynnsam regional utveckling är i mycket hög grad beroende av livskraftiga småföretag, bl.a. som underleverantörer. Vilken plats inom samhällsramen skall regionalpolitiken få och vilken skall de mindre företagen få? Endast ett konkret näringspolitiskt handlingsprogram kan ge svar på dessa utomordentligt viktiga frågor. Detsamma gäller om så viktiga element i vårt samhälle och dess utveckling som t.ex. kreditförsörjning, skattepolitik, information och insyn, konkurrensoch konsumentpolitik, utbildningspolitik, kroppsarbetarens situation, arbetsmarknadspolitik, miljöpolitik, regionalpolitik och företagsdemokrati. Alla dessa aktiviteter måste jämte många andra skilda beståndsdelar i det stora samhällskonglomeratet samordnas och sammanvägas till ett av våra viktigaste politiska instrument när det gäller att kanalisera allas våra skilda krafter i riktning mot största möjliga välfärd. Detta instrument heter aktiv näringspolitik. Fru talman! De mindre företagen spelar en stor roll bl.a. för att upprätthålla den regionalpolitiska balansen. Det gäller alltså att inplacera dessa företag på rätt sätt både i det samhällsekonomiska och i det näringspolitiska sammanhanget. Småföretagen får alltså inte behandlas så illa som den socialdemokratiska regeringen gjort under de senaste åren, då bristen på generella stimulanser i samhällsekonomin fått ersättas av punktinsatser, som i form av bl.a. kreditrestriktioner allvarligt hotat de mindre företagens existens och utvecklingsmöjligheter. Oförmågan hos den socialdemokratiska regeringen att använda och avväga generella respektive selektiva konjukturstimulanser bottnar ytterst i oförmågan att skapa en planmässig näringspolitik. Detta negativa förhållande förstärker ytterligare centerns krav på ett näringspolitiskt handlingsprogram. För att de mindre företagen på ett rättvist sätt skall få möjligheter att utveckla sina goda förutsättningar, för att inte bara företagen utan även tusen sinom tusen löntagare skall undgå att stampas ut ur produktivt liv till följd av tidens våldsamma strukturförändringar, och för att näringsliv och samhälle över huvud taget skall kunna erbjudas en harmonisk utveckling krävs två grundläggande ting: samarbete och förtroende. I den mån någon konsekvent näringspolitik tillämpats på socialdemokratiskt håll har denna utmärkts av ett närmast negativt intresse för samarbetstanken. Det har inom näringslivet och långt utanför detta skapat ett skadligt misstroende mot regeringen och onödiga motsättningar. En följd av detta förhållande som regeringen icke gjort något för att undanröja har blivit att på många håll spritts och odlats en föreställning om att löntagare och företagare måste vara politiska motståndare till varandra. Det är därför en av den aktiva näringspolitikens angelägnaste uppgifter att undanröja sådana falska och skadliga föreställningar. I vår motion 1315 sägs det: ”En aktiv näringspolitik måste som en grundlinje ha en klart uttalad samarbetsinställning. Detta gäller såväl samarbetet mellan samhället och näringslivet som samarbetet inom näringslivet. Med det sistnämnda avser vi dels ett organiserat samarbete mellan företag, dels en utvecklad demokrati på arbetsplatsen.” Det finns skäl att på det starkaste understryka dessa grundsatser, fru talman. Utskottsmajoriteten vill alltså icke godta centerns åsikter om nödvändigheten av ett övergripande näringspolitiskt handlingsprogram utan avstyrker på ett både sterilt och korthugget sätt våra förslag härutinnan. Låt mig då säga att den motivering man angett för avslaget på motionen är logiskt omöjlig. Det skulle enligt utskottsbetänkandet vara orealistiskt med ett näringspolitiskt handlingsprogram för samhället, därför att det skulle vara ett alltför omfattande arbetsfält för en parlamentarisk utredning. Däremot skulle det vara en lämplig uppgift för de olika partierna, säger man, att formulera Övergripande näringspolitiska program. Kan t.ex. näringsutskottets ordförande, herr Svanberg, som sitter i kammaren, förklara den bristande logiken i utskottsmajoritetens argumentering? Naturligtvis är det, som framhålls i motionen, en svår uppgift att forma övergripande grunder och handlingslinjer för näringspolitiken. Det är fråga om samlade åtgärder över strängt taget hela det politiska fältet. En sådan samordning är nödvändig. Ju svårare uppgiften är, desto angelägnare är det att ta itu med den. Ju mer näringspolitiken måste omfatta, desto. större brist är det att den inte samordnats i ett handlingsprogram. Det kan man inte komma ifrån. Nu säger man alltså i utskottsbetänkandet, att denna omfattande uppgift inte kan klaras av en parlamentarisk kommitté — men den kan klaras av partierna vart för sig. Varför skulle det vara svårare för en parlamentarisk kommitté än för partierna? Det är ju samma sorts människor det gäller. Uppgiften kan rimligtvis inte vara mera omfattande och vidsträckt för alla partier tillsammans än för varje parti för sig. Det är ju samma uppgift. Man kan kanske säga, att statsminister Palme på sistone krånglat till det hela för dem som här skall försvara utskottsmajoriteten. Han gjorde ju ett s.k. utspel vid Nordiska rådets session i Helsingfors förra veckan, då han krävde ett nordiskt handlingsprogram i fråga om näringspolitik, regionalpolitik och miljöpolitik. Detta omtalades i stora rubriker. Men hur skulle man kunna skapa ett nordiskt handlingsprogram för näringspolitik, om man inte här hemma vill vara med om att ha ett svenskt? Det går helt enkelt inte ihop. Denna fråga berördes här i riksdagen redan förra veckan i samband med diskussionen om ett jämlikhetspolitiskt handlingsprogram. Då var herr Nilsson i Östersund socialdemokratins talesman, och han uttalade sig på ett sätt, som alls inte stämmer med vad man nu har sagt i näringsutskottet. Enligt näringsutskottets betänkande är ett näringspolitiskt handlingsprogram en alltför omfattande uppgift. Men herr Nilsson i Östersund sade precis tvärtom, nämligen att han mycket väl förstod att det var praktiskt möjligt att göra en översyn när det gällde näringspolitiken, ty då höll man sig ”inom en ganska begränsad ram” — och till ”frågor som hör samman på ett nära och intimt sätt”. Det är så sant som det är sagt. Man bör härav kunna dra slutsatsen, att herr Nilsson i Östersund nu lovat rösta med reservationen. Och detsamma bör ju gälla statsminister Palme — efter det som han förehade sig vid Nordiska rådets session i Helsingfors. Ibland har man sagt, att det skulle vara omöjligt för de politiska partierna att komma överens om en helhetssyn på näringspolitiken. Något år tidigare har man t.o.m. tagit in detta i själva utskottsbetänkandet. Jag tar upp detta redan nu, eftersom det kan tänkas, att herr Svanberg om en stund tänker i samma banor. Naturligtvis är det ingen hemlighet att partierna är oense om åtskilligt i näringspolitiken. Men näringspolitiken intar härvidlag inte någon särställning. Vi har här i riksdagen tidigare antagit handlingsprogram eller riktlinjer för t.ex. bostadspolitiken, lokaliseringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och jordbrukspolitiken. Motsättningarna i t.ex. lokaliseringspolitiken och jordbrukspolitiken har förvisso inte varit mindre än vad de är i näringspolitiken i stort. Det finns alltså ingen anledning att säga att det från den utgångspunkten skulle vara svårare att skapa ett handlingsprogram för näringspolitiken. I inrikesdepartementets huvudtitel har ånyo utlovats, att regeringen till hösten skall lägga fram förslag till ”ett regionalpolitiskt handlingsprogram för hela landet”. Jag är helt övertygad om att det här finns lika stora meningsskiljaktigheter mellan partierna som i fråga om näringspolitiken i stort. I den mån samförstånd inte kan nås får naturligtvis majoritetslinjen gälla, mer eller mindre påverkad av minoriteten. Avvikande meningar får framföras i reservationer. Därmed får vi också en bättre konkretiserad helhetsdebatt. Detta gäller om ett regionalpolitiskt handlingsprogram, som vi skall ta ställning till i höst, men naturligtvis också i fråga om ett näringspolitiskt handlingsprogram. Det är lika bråttom med detta. Men här tycks regeringen tyvärr helt ha tappat greppet. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Detta är ju ingen ny motion, utan det är fjärde året i följd som i stort sett samma yrkande ställs från centerhåll. Både 1969, 1970, 1971 och nu 1972 framförs samma krav om en utredning för att utarbeta handlingslinjer för en aktiv näringspolitik. Samtliga gånger hittills har dessa motioner avslagits med endast centern som reservanter. Jag tycker att ingen kunde bättre än herr Sjönell bevisa hur hopplös den uppgift är som han vill ålägga en utredning. Han börjar sitt anförande med att säga att arbetslöshet, prisstegringar osv. beror på vilken politik som förs. Han menar att vi skall tillsätta en utredning som skall tala om vilken politik som bör föras i detta land. Är inte det något som strider mot hela det demokratiska system som vi har, där vi framför våra olika meningar i partierna? Herr Sjönell vill t.o.m. utreda energi, uppfinningsrikedom och framtidstro. Han går sedan ut i ett våldsamt angrepp mot socialdemokratin och säger att den inte har gjort det och inte det. Nu skall alltså, enligt honom, den socialdemokratiska regeringen tillsätta en utredning för att tala om hur den politik som förts med alla dess fel i stället borde ha varit. Det är väl ändå att vara litet naiv att föreställa sig att det skall gå till på det viset. På första sidan i motionen står det att näringslivet måste ”vara i huvudsak privat eller kooperativt och bygga på ett fritt konsumtionsval och en sammanvägning av de krafter, som konkurrens och samverkan utgör”. Litet längre ned på samma sida kommer man med en betygsättning och säger att regeringens näringspolitik har dominerats av en strävan till ökning av det statliga företagandet. Här går man ut i en som jag tycker helt riktig politisk diskussion — jag vill inte på något sätt värdera centerns åsikter. Men vad man sedan begär är att detta skall sammanvägas i en objektiv utredning. Man plockar fram en hel mängd saker som man vill ha utredda. Herr Sjönell räknade upp de flesta av dem. Bland annat nämnde han statliga företag. Jag skulle aldrig kunna föreställa mig att den som har utsett sig själv till de statliga företagens främste kritiker i kammaren, herr Burenstam Linder, och jag tillsammans skulle sätta oss ned och utarbeta en policy för den statliga företagsamheten. Jag uppskattar att herr Burenstam Linder aldrig har försökt locka mig i den fällan att vi tillsammans skulle utarbeta ett näringspolitiskt program. Det är komplett omöjligt. Det är tydligen också alla övriga partier emot. Herr Sjönell säger vidare, att för en klar näringspolitik måste det och det vara värdefullt. Ja, enligt centers mening måste den viktigaste beståndsdelen vara det och det. Självklart skall centern ha ettnäringspolitiskt program där man framför sina åsikter. Men att begära att en utredning skall sätta sig ned och försöka klara ut objektiva sanningar tror jag är alldeles galet. Här sägs också att det verkligen behövs en parlamentarisk utredning, och man framhåller att vi har kommit sams i andra frågor. Herr Sjönell hänvisar till att vi har ett gemensamt handlingsprogram för lokaliseringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, jordbrukspolitiken och mycket annat. Det lustiga är att både arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken tas med bland de ämnen som behöver bli föremål för en gemensam utredning och ett gemensamt program. Herr Sjönell talade så mycket om att det var bristande logik hos utskottet. Jag undrar hur det är med herr Sjönells logik i sammanhanget. Så frågar herr Sjönell: Varför är det svårare för en utredning att klara detta än för partier? Helt enkelt därför att partiernas program måste bygga på politiska värderingar, som varje parti står för. Man kan inte ha en sammanvägning, där man får något slags moderat-kommunistiskcenter-folkpartistisk-socialdemokratisk politik. Hur skulle den se ut? Det är rent nonsens att tro att detta går att sammanväga. Ett demokratiskt samhälle formas alltid i kamp mellan olika åsiktsriktningar. För centern måste det vara lika värdefullt som för andra att själv skapa ett handlingsprogram för sin näringspolitik, för sin syn på näringspolitiken. Jag vill peka på att en hel massa utredningar sysslar med just de saker som herr Sjönell tar upp. I utskottsbetänkandet nämns t.ex. kapitalmarknadsutredningen, «=: företagsskatteberedningen. <utbildningsutredningen, lokaliseringsutredningen och delegationen för de mindre och medelstora företagen. Vidare kan nämnas långtidsutredningen och samarbetsutredningen. Vi har också inom industridepartementet i gång ett flertal branschutredningar. Allt detta finns redan, och den vanliga gången är väl i en demokrati att regeringen utreder olika saker via olika utredningsorgan. Utredningarna går i regel på remiss, så småningom lägger regeringen ett förslag och riksdagen har att besluta. Där har de politiska partierna att agera utifrån sina olika värderingar: man vill godta förslagen, man vill inte göra det. Man måste göra bedömningarna utifrån politiska värderingar, som helt enkelt inte bygger på annat än att så anser vi. Detta är själva demokratins väsen. Till herr Sjönell skulle jag vilja säga: Vi inom socialdemokratin har ett näringspolitiskt program. Herr Sjönell sade att vad som verkligen fattades var en aktiv näringspolitik. Ja, ”Aktiv näringspolitik” är ett program som socialdemokratin för sin del antog 1967. Vi håller just nu på att komplettera det med vissa aktuella saker. Det är vad vi anser bör göras i detta sammanhang. Vi har våra värderingar. Om det är så omöjligt för centern att själv ha några egna värderingar och om partiet är så väldigt illa ute att det inte kan få till ett eget näringspolitiskt program, går det ju att låna något av de tidigare socialdemokratiska som i stort sett är genomförda. Ni kan ju överta efterkrigsprogrammet, som i stort sett är förverkligat. Det skulle gå ihop med detta något suddiga resonemang. Sedan har herr Sjönell bekymmer för att statsministern varit i Helsingfors och föreslagit ett nordiskt handlingsprogram för näringsoch lokaliseringspolitiken. Då menade herr Sjönell att statsministern måste rösta med centern i dag. Jag tror knappast att han har någon anledning till det. Vad statsministern föreslår är att man skall undersöka på vilka områden man kan få gemensamma projekt och gemensamma saker att syssla med i de nordiska länderna. Jag tror att det är en helt annan sak än en politiskt lika bedömning över hela Norden. I och för sig kanske det kunde finnas en väg. Vi har socialdemokratiska regeringar i alla de nordiska länderna just nu, och det kanske vore möjligt för dem att enas. Jag tror att det skulle vara mycket enklare än för centern och socialdemokraterna att enas. Herr Nilsson i Östersund kan nog svara för sig själv. Han har inte heller bundit sig för att gå med på detta något dimmiga resonemang. Med detta vill jag sluta och inte förlänga diskussionen. Det kan ligga någonting i att centern nu för fjärde året försöker med denna motion utan att få något annat parti med sig. Är inte det ett belägg så gott som något annat för att alla de andra partierna upplever näringspolitiken som en mycket väsentlig del av det som är partiernas program och åsikter? Det är ingenting som vi sitter och förhandlar om i ett utredningssammanhang. Varje parti måste ha en syn på näringspolitiken. Har man inte det, är man bara ute för att prata litet allmänt om populära ting och svänga sig med vissa populära ord utan att ha någon substans i sitt näringspolitiska tänkande. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Herr Svanberg slutade med att säga att vi på centerhåll saknar substans i vårt politiska tänkande när vi lagt fram förslag om näringspolitiskt handlingsprogram. Det var ju älskvärt sagt, och jag skall kvittera älskvärdheten med att säga att jag i rätt stor utsträckning saknar substans i näringsutskottsordförandens försvar för majoritetens ställnings tagande i detta ärende. Det var en mängd ord men bra litet av saklig debatt och reella argument. När herr Svanberg skall återge vad jag sade i mitt första anförande gör han som en viss potentat när denne citerar Bibeln. Det är egentligen ganska häpnadsväckande att man kan komma så långt ut i geografin som herr Svanberg gör när han påstår att jag har sagt, att den socialdemokratiska regeringen skall tillsätta en utredning med uppgift att fastlägga vilken politik som skall föras i vårt land, och att denna politik skall leda till mindre arbetslöshet och mindre prisstegringar. Vad jag sade, herr Svanberg — och det är en helt annan sak —, var att om man hade haft ett klart uttänkt och konsekvent genomförd näringspolitik under 1960-talet och under de senaste åren, skulle säkerligen prisstegringspressen och även arbetslösheten ha varit mindre. Det är alltså en helt annan sak. Vi anser att avsaknaden av en näringspolitik och av fasta grepp på näringspolitikens område har en stor del av skulden till dagens situation. Herr Svanberg sade vidare att det är omöjligt att tillsammans skriva ett näringspolitiskt program när man har att arbeta med så pass många olika grundläggande värderingar, som representeras av de politiska partierna. Jag måste i detta sammanhang återkomma till herr Palme. Det är beklagligt, herr Svanberg, men det är faktiskt så att herr Palme har sagt att man skall utarbeta ett gemensamt nordiskt handlingsprogram just för näringspolitiken. Hur skall det gå till? De luftiga invändningar som herr Svanberg gjorde kan inte omintetgöra att herr Palme verkligen menade något med sitt program. Jag förmodar i varje fall att han gjorde det och att han verkligen vill ha ett program, som innebär en färdig produkt. I debatten härom skall då inte bara, som här i Sverige, vara involverade fyra eller möjligen fem utan ett tiotal partier. Herr Palme tror likafullt att ett sådant program skall kunna åstadkommas. Om detta är möjligt på det nordiska planet, lär det kunna klaras även här. Herr Svanberg skulle kanske kunna tala med herr Palme om saken, så blir det måhända lättare. Herr Svanberg säger vidare att regionalpolitiken bara är en del av näringspolitiken och att man därför inte kan lägga fram ett övergripande näringspolitiskt program. Ja, men om man nu har kunnat komma fram till gemensamma uppfattningar och satsningar på en rad områden, som regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik osv., skall det då vara så omöjligt att avstämma dessa uppfattningar och att sedan sammanställa dem i ett övergripande program? Jag fattar inte logiken i detta. Herr Svanberg säger att man måste bygga på politiska värderingar och att detta med nödvändighet måste leda till att det blir omöjligt att arbeta samman sina ståndpunkter. Ja, men har man inte varje gång man gått till verket för att få till stånd gemensamma program haft olika politiska värderingar, exempelvis på arbetsmarknadspolitikens, lokaliseringspolitikens och regionalpolitikens områden, dvs. de områden vi har räknat upp i motionen och beträffande vilka man inte har bestritt att vi har en gemensam politik? Det har väl varje gång förelegat skilda politiska värderingar, men man har ändå kunnat enas. Det borde med litet god vilja vara möjligt även i detta sammanhang. Det sades vidare att socialdemokraterna har ett näringspolitiskt program. Det är det som vi tycker att ni inte har, och vi har efterlyst ett sådant program. Man uppträdde under mycket stora åthävor och tyckte det var oerhört märkvärdigt när man på den socialdemokratiska kongressen 1968 talade om att näringspolitiken — observera den socialdemokratiska näringspolitiken — skulle komma att dominera 1970-talets politik. Utvecklingen kan enligt min uppfattning ungefär liknas vid berget som födde en råtta. Det har hittills ur allt detta i större skala endast framsprungit två ting, nämligen Investeringsbanken — i och för sig en bra sak, vars grundidé vi anslöt oss till — och Statsföretag AB, som måhända i somligt kan göras bättre än vad det nu är. Som slutmonument över en genomtänkt och konsekvent näringspolitik tycker jag dock att resultatet är ganska magert. Herr Svanberg sade avslutningsvis att vi i centern är illa ute därför att vi inte kan åstadkomma ett eget näringspolitiskt program. I detta sammanhang är väl ändå näringsutskottets ordförande ute med de vanliga krumsprången på demagogins bakgårdar. Jag kan inte fatta uttalandet på annat sätt. Vi har nämligen ett väl utarbetat näringspolitiskt program. Vi har lagt fram det i en omfattande partimotion och vi har föreslagit att detta program skall läggas till grund för en parlamentarisk utredning, som skall komma fram till gemensamma värderingar och ett övergripande program. Detta är vad vi har och har gjort. Vi är inte alls illa ute, och vi tänker inte på något sätt försöka planka av det socialdemokratiska programmet. Men vi tror att man kan avstämma de olika åsikterna och få fram ett gemensamt program, vilket jag anser vara mycket viktigt. Så vill jag än en gång fråga herr Svanberg: Hur skall herr Palmes förslag realiseras? Skall det bli ett gemensamt näringspolitiskt program för Norden? Eller är det bara fråga om ett luftigt resonemang för att markera intresse för något slags gemensamt nordiskt uppträdande?

Fru talman! Egentligen kan det vara onödigt att bemöta herr Sjönell. Han fortsatte ju bara att röra om i samma gryta som i det första anförandet. Saker och ting blir inte bättre av att upprepas. Herr Sjönell påstod att jag läser betänkandet som en viss potentat läser Bibeln. Jag citerade ganska ordagrant vad herr Sjönell sade om att man ville göra det och man ville göra det. Och centern får ha vilka program den vill. Det är inte min sak att säga någonting om detta. Men om det hade funnits ett klart utarbetat program, så hade det varit bättre, sade herr Sjönell. Socialdemokratin har ett klart utarbetat näringspolitiskt program. Herr Sjönells värdering av det må stå för hans räkning. Jag tycker att det är betydligt bättre än vad herr Sjönell vill medge att det är. Jag återkommer på nytt till det jag försökte tala om för herr Sjönell: Här är det fråga om ett politiskt arbete och politiska värderingar. Det tycks han ha väldigt svårt att fatta. Om den socialdemokratiska regeringen fört en så förtvivlat hopplös politik som herr Sjönell påstår — svenska folket tycker inte alltid det — så finns det ju i vår demokrati en möjlighet att råda bot för detta. Herr Sjönell får som oppositionsman se till att man byter regering. Herr Sjönell får arbeta för att få en regering som tillämpar det program centern påstår sig ha och som han nu föreslår att alla partier i riksdagen skall enas om att göra till föremål för en utredning. Herr Sjönell ställer saker och ting på huvudet. Är partierna oense om fundamentala ting, så är det herr Sjönells uppgift att verka för att det blir en annan regeringspolitik. Men jag tror att det blir väldigt svårt att samla svenska folket kring den näringspolitik som herr Sjönell påstår att centern har. Så har herr Sjönell rekommenderat mig att tala med statsministern. Herr Sjönell borde nog ha lyssnat litet bättre till vad statsministern sade i Helsingfors. Jag sade dessutom att det kanske t.o.m. var enklare att få till stånd ett gemensamt nordiskt program. I första hand gäller det nämligen för industriministrarna att utarbeta ett förslag, och det råkar vara socialdemokratiska industriministrar i alla de nordiska länderna nu. Det borde vara betydligt enklare för dem att komma sams än för en socialdemokratisk regering att komma sams med herr Sjönell eller eventuellt hela centern i det här sammanhanget. Jag finner det alltså helt klart att herr Sjönell har full rätt att köra med sitt program och anse att det är alldeles utomordentligt och att jag har lika stor rätt att tycka att det inte är utomordentligt utan tvärtom väldigt dåligt. Framför allt skulle vi inom socialdemokratin inte vilja överta det. Vi har ett mycket bättre själva.

Fru talman! Det finns ingen anledning att spilla tid på att analysera konsten att citera. Vi kan ju gå till protokollet när detta blivit utskrivet och se vem som har citerat vad och på vilket sätt. Jag hävdar att socialdemokratin saknar ett väl genomtänkt näringspolitiskt program. Man har presenterat ett sådant under stora åthävor, men konkret har det givit väldigt litet. Enligt vad jag har mig bekant har socialdemokraterna tillsatt en ny kommitté — jag tror t.o.m. att herr Svanberg ingår i den — för att utarbeta ett nytt näringspolitiskt program, bara fyra år efter 1968 års partikongress. Den omständigheten visar väl att man är ganska osäker på hur man skall ha det på näringspolitikens område. Lycka till, herr Svanberg, med det arbetet! Det finns mycken visdom för den vetgirige att hämta i centerns partimotion som vi debatterar nu. Det kan anmärkas att socialdemokratin på en punkt följt en konsekvent linje när det gäller näringspolitiken, och det är att man förutom inrättandet av Investeringsbanken och Statsföretag AB har satsat mycket ensidigt på de 5 procent av näringslivet som utgörs av statliga företag. Man har överdimensionerat de samhälleliga satsningarna på den sektorn men underlåtit att satsa på och vitalisera den privata och kooperativa delen av näringslivet som ändå svarar för 95 procent av detta. Detta är enligt centerns uppfattning också en felaktig näringspolitisk satsning som man snarast måste rätta till. Fru talman! Efter denna debatt liksom efter tidigare debatter i samma ärende har jag kommit fram till en slutsats som jag beklagar. Anledningen till att man inte vill vara med om att försöka få fram ett näringspolitiskt handlingsprogram kan helt enkelt inte vara någon annan än att regeringen och regeringspartiet inte kan komma fram till någon näringspolitik som stämmer med vårt näringsliv i vår s.k. blandekonomi. Det är en alldeles för svår uppgift för herr Svanberg att förklara det, och han stämmer ju inte ens med sig själv i sina repliker. Vi har som jag framhållit beslutat om övergripande riktlinjer och handlingsprogram tidigare här i riksdagen. Vi skall behandla ett regionalpolitiskt handlingsprogram till hösten, och det är, fru talman, mycket angeläget, men naturligtvis är det lika angeläget med ett näringspolitiskt handlingsprogram, ja angelägnare, om man tar hänsyn till att det gäller ett större politiskt fält som måste samordnas. Det är inte märkvärdigare med motsättningarna i näringspolitiken än t.ex. i regionalpolitiken. Det kan inte vara svårare för regeringen och partierna att göra ett programarbete tillsammans än att sitta och göra det var och en på egen hand. Kan vi här i riksdagen tillsammans fatta beslut om t.ex. ett regionalpolitiskt handlingsprogram, då måste vi naturligtvis också kunna göra detsamma i fråga om ett näringspolitiskt handlingsprogram. Det är en självklarhet att de politiska partierna själva måste forma sina övergripande program. Partiprogrammen har ju den karaktären. Det gäller inte minst i fråga om näringslivet. Centern har ett särskilt näringspolitiskt handlingsprogram från 1966 års riksstämma, och vi har en särskild kommitté som arbetar med det. Det är ytterligare en självklarhet att samhället måste forma handlingsprogrammen pågrundval av de olika partiernas program. Det gäller näringspolitiken lika väl som annan politik. Men regeringen och socialdemokraterna tycks inte kunna vara med om ett näringspolitiskt programarbete. Förklaringen är såvitt jag förstår att socialdemokraterna inte kan prestera en näringspolitik som passar för blandekonomins näringsliv. Det beskedet får man också från det programarbete som pågår inom regeringspartiet men som aldrig tycks komma fram till resultat. Man vill tydligen på en och samma gång försöka förena blandekonomi och socialism. Det är praktiskt omöjligt. Men det innebär tyvärr också att vårt näringslivs samtliga möjligheter inte kan tas till vara på bästa sätt.

Fru talman! I sak finns det egentligen inte något nytt att bemöta, men jag vill gärna ge herr Sjönell en upplysning, eftersom han tycks vara okunnig även på det området. Han säger att socialdemokratin har ett näringspolitiskt program, men nu håller man på och skaffar sig ett nytt endast fyra år efteråt trots att man inte har gjort något åt det man har. Jag råkar kunna det programmet ganska bra. Jag satt med i den utredning som lade fram förslaget 1967. Vad man nu håller på med — och det borde herr Sjönell ha läst sig till i tidningarna — är att man skisserar vissa konkreta mål för de två tre närmaste åren, ett handlingsprogram för en valperiod med utgångspunkt i samma ideologi som finns i det näringspolitiska programmet. Jag råkar veta det, eftersom jag är ordförande i den utredningen. Det var detta som herr Sjönell kanske behövde lära sig. Vidare säger han att socialdemokraterna inte kan lägga fram ett näringspolitiskt program, de kan inte vara med om ett program för en blandekonomi. Men samtidigt föreslår han att vi skall göra ett sådant program tillsammans. Det skulle innebära att socialdemokratin lät centern genomföra detta fina program som vi inte själva kan genomföra. Det måste väl finnas någon logik i detta, herr Sjönell. Försök att använda det demokratiska samhällets möjligheter att driva politisk propaganda och försök inte blanda bort begreppen genom att den ena sekunden angripa socialdemokraterna för att de varken kan eller vill någonting och nästa sekund fordra att de skall vara med och genomföra ett program som herr Sjönell skall stå för! Sedan säger herr Sjönell att vi har ju ett program för lokaliseringspolitiken eller regionalpolitiken. I den senaste lokaliseringsutredningen satt centerns nuvarande ordförande och jag med som sakkunniga. Vi var inte överens på alla punkter — på flera punkter har vi särskilda yttranden som visar att vi var oense. Man kom alltså fram till en minimienighet. Och så säger herr Sjönell: Varför kan vi då inte ta näringspolitiken som innefattar allt? Och så räknar han upp praktiskt taget allting i samhällslivet t.o.m. skolutbildningen plus alla ekonomiska frågor. Och här skall vi då göra ett gemensamt program. Säger inte det hur barockt det hela är? Vi är inte överens i grunden om hur det här samhället skall se ut. Vi är inte överens om hur näringslivet skall drivas. Varför skall inte våra olika uppfattningar kämpa mot varandra i riksdagen? Jag säger återigen till herr Sjönell: Är det så toppenomöjligt för centern att köra sitt program, så låna någon annans! Att hålla på och tjata om det på detta sätt är fullständigt meningslöst.

Fru talman! Herr Svanbergs agerande och argumenterande i denna debatt har på ett eklatant sätt understrukit riktigheten av vad jag sade i mitt förra inlägg, nämligen att det är en ideologisk skiljelinje mellan centern och socialdemokratin. Det är ideologiska skäl som gör att man inte kan vara med på det övergripande näringspolitiska program som vi har föreslagit. Den enkla omständigheten att herr Svanberg liksom tidigare vägrar att vara med i detta arbete visar ju att han inte bekänner sig till blandekonomin och alltså inte kan förena sin doktrinära socialistiska uppfattning med blandekonomins krav. Jag tycker att det tillräckligt tydligt vittnar om hur saker och ting ligger till på det ideologiska fältet.

Fru talman! Jag kan inte förstå annat än att herr Sjönell är helt yr nu efter alla sina saltomortaler. Vad han ville ha sagt med det senaste inlägget fattar jag helt enkelt inte. Han påstår att mina yttranden visar att det skulle vara alldeles omöjligt att ha med socialdemokraterna, eller i varje fall mig, i ett programarbete som skulle gälla att behålla en blandekonomi. Men varför skall herr Sjönell vara så förtvivlat angelägen att få med oss? Varför kan inte centern, som är så väldigt intresserad av blandekonomin, göra ett eget program och slåss för det för att få svenska folket att rösta för det och få en centerregering, då allt detta goda skall tillfalla oss? Jag tror att herr Sjönell har väldigt svårt att få någon vettig människa att tro på den där argumentationen. Det är inte på det sättet man skapar ett näringspolitiskt handlingsprogram. Men det finns en annan fråga som jag skulle vilja ställa till herr Sjönell. Han har två gånger under den här diskussionen sagt att den socialdemokratiska regeringen satsar alldeles för mycket på den S-procentiga sektor av näringslivet som är statlig. Jag tycker att herr Sjönell och hans partivänner skall gå ut till de anställda i LKAB, NJA osv. och fråga dem: Tycker ni inte att det är alldeles på tok att regeringen satsar så förfärligt mycket på de statliga företagen? Jag anser inte att man satsar för mycket på dem i något sammanhang. Herr Sjönells argumentering är verkligen underligt uppkonstruerad. Å ena sidan angriper han socialdemokratin för att vad den gör är vansinnigt. Å andra sidan säger han: Kom med oss i ett programarbete! Snälla herr Sjönell, vi inom socialdemokratin kommer aldrig att överlåta åt centern att göra ett näringspolitiskt program som vi skulle ansluta oss till; herr Sjönell förklarar ju själv att socialdemokratin är oförmögen att bidra till det arbetet. Den logiken är sådan att herr Sjönell snarast möjligt bör sluta med argumentationen.
Fru talman! Med hänsyn till herr Svanbergs läge i den här debatten förstår jag att han gärna vill att jag skall sluta att argumentera; det är dock en from förhoppning. När det gäller socialdemokratins näringspolitiska agerande har jag sagt bl.a. att man har snedbalanserat samhällsresursernas insättande på näringslivets befrämjande genom att alltför mycket satsa på den statliga delen av näringslivet. Man har satsat på de 5 procenten statliga företag men i stor utsträckning lämnat de 95 procenten privat och kooperativ företagsamhet utanför. Vi har inte från centerns sida förnekat att det är bra att satsa på statliga företag. Det ingår i vår ideologi att även statlig företagsamhet behövs. Jag tror att Statsföretag AB, som jag sade tidigare, kan göras effektivare i olika avseenden, men att jag fäller den anmärkningen betyder ju inte att jag har förnekat att statliga företag har en roll att spela. Är det så svårt, herr Svanberg, att fatta det enkla resonemanget att om man har resurser att satsa dels på statliga företag, som representerar 5 procent, dels på privata och kooperativa företag, som representerar 95 procent, och satsar inte alla men större delen av resurserna på de 5 procenten, så blir det en snedbelastning? Ett sådant handlande kan inte förklaras logiskt eller sakligt, men det kan möjligen förklaras ideologiskt. Den enda slutsats jag kan dra av den här debatten är nämligen att den socialdemokratiska synen på näringslivet inte går att förena med blandekonomin. Det är därför som herr Svanberg med så våldsamma demagogiska rallarsvingar kastar tillbaka förslaget om att vi skall gå tillsammans och försöka skapa ett näringspolitiskt handlingsprogram. Det går inte med den ideologiska utgångspunkt som herr Svanberg har, och det är bara att konstatera det. Den här debatten har väl varit nyttig så till vida som vi har fått den saken klar för oss.

Fru talman! Herr Sjönell hade den förunderliga utläggningen att jag skulle ha velat att debatten tog slut därför att jag hade svårt att klara den — han var så överlägsen och hade så logiska slutledningar. Snälla herr Sjönell! Det finns ett fint uttryck som jag tror härstammar från de gamla grekerna: Den gudarna vill förgöra, den slår de med blindhet. — Vakna upp och se, herr Sjönell, hur det står till i debatten!

Fru talman! På ärendelistan i dag har redan vid ett par tillfällen dykt upp gamla bekantingar, något som på sina håll har väckt en viss irritation. Också frågan om skattemotsvarigheten för postbanken är en gammal bekanting. Att den kommer igen får ursäktas med att den allteftersom åren går får större angelägenhet. Jag skall försöka visa det. Motionskravet har hittills avvisats med motivet att skattemotsvarigheten kan beräknas få praktisk betydelse först efter 1974. När detta sades i 1969 års debatt kunde tidsfristen låta betryggande. Men åren går fort. Nu, 1972, har rådrummet krympt väsentligt — det är faktiskt tid att ta itu med ärendet. Också av ett annat skäl har motionsyrkandet blivit angelägnare. Vi vet att fysiska personer vid den statliga beskattningen har förlorat den avdragsrätt som de tidigare hade för den kommunalskatt som de erlagt. I direktiven för företagsskatteberedningen har finansministern uttalat att avdragsrätten bör avskaffas också för juridiska personer. Kommunalskatten blir då dubbelt kännbar och bristen på konkurrenslikställighet blir ännu mera besvärande, när man å ena sidan har företag som i vanlig ordning betalar kommunalskatt och å andra sidan företag som slipper att göra detta. Fru talman! I fråga om det principiella erkänner utskottsmajoriteten utan förbehåll att de regler som gäller för postbanken inte helt motsvarar kravet på konkurrenslikställighet. När jag då anser mig kunna hävda att praktiska omständigheter, tidens gång och kommunalskattens allt större betydelse har gjort en rättställning angelägnare än den var förut, kan jag inte se annat än att ett bifall till motionen är välmotiverat. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman!

Jag säger också — vilket sades redan vid riksdagsbehandlingen 1969 — att fram till 1975, alltså under en femårsperiod, har postbanken så stora avskrivningsbehov att någon egentlig vinst inte kan redovisas. Det är därför som jag i dag upprepar vad jag sagt tidigare när detta ärende behandlats, att frågan om konkurrenslikställighet mellan postbanken och övriga kreditinstitut för tillfället saknar praktisk betydelse. Utskottet har också i år erhållit uppgifter som helt bestyrker detta uttalande. Jag vill också understryka vad utskottet skriver i sitt betänkande, nämligen att två utredningar sysslar med frågor som kan innebära förändringar i sådan riktning att de konkurrensfördelar, som motionärer och reservanter tycker att postbanken kan komma att få, helt elimineras. De två utredningarna är, som utskottet redovisar, den Wärnbergska företagsbeskattningsutredningen och den Sjönanderska samarbetsdelegationen, som överväger formerna för ett närmare samarbete mellan postbanken och Sveriges kreditbank. Utskottsmajoriteten anser sålunda, att även om år 1975 nu närmar sig kan man i alla fall ge sig till tåls. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i förevarande betänkande nr 4.

Fru talman! Den kommunistiska gruppen har i en motion yrkat avslag på regeringens förslag om ytterligare 200 miljoner kronor till vattenoch luftvårdsåtgärder inom industrin. Både i motionen och i min reservation till jordbruksutskottets betänkande finns det utförliga motiveringar. Jag skall därför nöja mig med att helt kort redovisa våra skäl och yrka bifall till reservationen. När miljöskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1969 förutsågs att många äldre industrier skulle få svårigheter att snabbt vidta alla de vattenoch luftvårdande åtgärder som den nya lagen krävde. Samtidigt med att lagen trädde i kraft anslogs därför medel till bidrag till sådana åtgärder. Bidraget skulle utgå med 25 procent av kostnaderna. Det totala bidraget sattes till 250 miljoner kronor, fördelade med 50 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Det var alltså frågan om en engångssatsning. Stödet begränsades till fem år för att den äldre industrin snabbt skulle vidta de nödvändiga saneringsåtgärderna. Bidragets höjning till 75 procent beslutades av höstriksdagen 1971. Regeringen ville då kombinera två saker som båda i och för sig är positiva. Man ville på en gång förbättra sysselsättningsläget och förmå industrin att snabbt rusta upp sin luftoch vattenvård. Men det var arbetslösheten och åtgärderna mot den som var det primära. Bidragets höjning till 75 procent var en del av det paket av konjunkturstimulerande åtgärder som regeringen lade fram. Grundprincipen bakom vår miljöskyddslagstiftning är som bekant att störningar skall förebyggas och att s.k. onödiga störningar inte bör tolereras. Industrierna måste ta in de nödvändiga miljövårdsåtgärderna i sina kalkyler. Vi anser — och detta har vi uttryckt både i motionen och och i reservationen — att den som bedriver industriell verksamhet som medför skador för den omgivande miljön är skyldig att svara för vad det kostar att eliminera de skador som redan skett och sker och riskerna för skador. Undantag från denna princip bör medges endast när det gäller sådana mindre företag som saknar ekonomiska möjligheter att genomföra nödvändiga miljöskyddsåtgärder. De bör kunna få bidrag ur de anslag som redan anvisats. I vissa andra fall kan det vara motiverat med statliga lån. Åtgärder mot arbetslösheten kan mycket väl kombineras med andra miljövårdsåtgärder än dem som regeringen föreslagit. På det kommunala och det statliga planet finns utomordentligt mycket kvar att göra innan man kan påstå att luftoch vattenvårdsproblemen är nöjaktigt lösta. Vi begär en skyndsam plan för och igångsättning av statliga och kommunala miljövårdsarbeten. Om det alltså är sysselsättningen som är det viktigaste just nu — och vi anser verkligen att den är utecmordentligt viktig — så skulle vårt förslag ge dubbelt så stor effekt som regeringens. Vi skulle kunna använda de 200 miljonerna som extra bidrag till kommunerna och gärna ge 100 procents bidrag till konstruktionen av t.ex. reningsverk i kommuner, som är hårt pressade av stor arbetslöshet och höga kommunalskatter. Man skulle samtidigt ålägga industrierna att genomföra de miljövårdsåtgärder, som de nu föreslås få höga bidrag till men som de självfallet borde ha skyldighet att genomföra snabbt utan några bidrag. Erfarenheterna hittills tyder på att det är storfinansens företag som kapar åt sig de stora bidragen. Grängesbergskoncernen har fått mer än 14 miljoner kronor, Boliden mellan 8 och 9 miljoner, Cellulosabolaget och Stora Kopparberg nära 8 miljoner vardera, Sandvikens Jernverk S miljoner osv. Bidragen har inte just gått till företagare som lever i misär. De har i stor utsträckning gått till företag som sedan många år gjort väldiga profiter på att förstöra miljön och som nu också skall göra profiter på att vidta självklara åtgärder mot sin miljöskadliga verksamhet. Det här är kort sagt en väldig jultomteoperation till förmån för sådana kretsar som verkligen inte varit bortkomna och buskablyga i ekonomiska sammanhang. Det är fråga om ytterligare en inkomstöverflyttning från folket till storfinansen. Vi anser att dessa kretsar skall läras att ta hänsyn till miljön på bekostnad av sina profiter och inte på skattebetalarnas bekostnad. De som har profiterat på miljöförstöringen behöver ingen ytterligare belöning. Vi kräver, som jag sade, snabbt en plan för utbyggnad av statliga och kommunala miljövårdsåtgärder. Jag yrkar alltså avslag på utskottets hemställan och bifall till reservationen.

Fru talman! När riksdagen i höstas beslöt att i konjunkturstimulerande syfte bl.a. satsa på vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin, mottogs det mycket positivt inom näringslivet. Industrins gensvar på riksdagens och regeringens satsning har varit mycket stort, och det bör kunna ses som en mätare på industrins villighet att medverka till en förbättring av miljön. Åtskilliga industrier har byggts upp under en tid då miljöfrågorna inte var uppmärksammade i tillräcklig omfattning. Det är därför uppenbart att det för sådana företag innebär större ekonomiska insatser att eliminera föroreningarna än för industrier som planeras och byggs i dag. När det gäller att ta igen den eftersläpningen utan att helt förändra företagens lönsamhet har det statliga stödet och dess storlek i flera fall haft avgörande betydelse. Intresset för och behovet av sådana här åtgärder framgår bäst av den närmast enorma anhopningen av ansökningar om bidrag som kommit in till naturvårdsverket efter riksdagens beslut om höjning av bidraget till högst 75 procent i stället för tidigare gällande 25 procent. Järnoch stålindustrier med ferrolegeringsverk samt pappersoch cellulosaindustrin tillhör den grupp som har det största behovet av luftoch vattenvårdande förbättringar. Dessa industrier står också för mer än hälften av inlämnade ansökningar. Det är uppenbart att dessa industrier, liksom övriga sökande, sökt statligt bidrag för att skapa tillfällen till sysselsättning under rådande lågkonjunktur, inte minst med tanke på att bidraget kan utgå med 75 procent. Den statliga insatsen utgjorde kanske för de flesta förutsättningen för att över huvud taget kunna genomföra önskade förbättringar. Det måste då betecknas som ytterst förvånande att regeringen i proposition nr 7 i år föreslår ett så lågt belopp, att bidragsprocenten i praktiken skulle sänkas till 25 procent. Bortsett från den olyckliga spännvidden mellan givna utgångspunkter och verkligheten kan man med säkerhet slå fast att det i praktiken skulle innebära att ett stort antal planerade projekt skulle skjutas på framtiden — och därmed skulle man förlora den väntade effekten såväl inom arbetsmarknaden som inom miljövården. Det var i det läget som jag och min medmotionär herr Larsson i Umeå ansåg det nödvändigt att hemställa hos riksdagen att det föreslagna beloppet skulle höjas med 100 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. Det var ett mycket rimligt krav, eftersom naturvårdsverkets bidrag, med hänsyn till mängden av ansökningar, i de flesta fall ändå skulle stanna vid 50 procent. Jordbruksutskottet har inte funnit det osannolikt att de av oss framförda synpunkterna om behovet av en höjning av beloppet skulle vara riktiga. Men i stället för att hemställa om bifall till motionen — som jag hade ansett riktigt — har utskottet uttalat den förhoppningen att Kungl. Maj:t skall framlägga förslag om ytterligare medelsanvisning på tilläggsstat om det skulle visa sig erforderligt. Regeringen har också under föregående vecka tillkännagivit sin avsikt att höja anslaget med 100 miljoner kronor. Jag vill därför, fru talman, bara uttala min tillfredsställelse med utvecklingen efter det att vår motion avlämnades. Jag vill konstatera att vi motionärer verkligen var ute i angeläget ärende när vi vid vår granskning av propositionen nr 7 fann att regeringen varit för njugg i sin bedömning och att risk förelåg för att snålheten skulle bedra visheten. Fru talman!

Ärade talman! Herr Sellgrens anförande ger mig inte anledning att göra någon kommentar. Däremot vill jag säga till herr Takman att det är mycket möjligt att han har rätt när han anför att en stor del av de berörda företagen mycket väl har råd att själva kosta på de aktuella åtgärderna — och det är nog riktigt att de förr eller senare kan komma att tvingas göra det. Man skall emellertid se den här åtgärden ur beredskapssynpunkt och som en konjunkturstimulerande insats; då blir bilden litet annorlunda. Det är ofrånkomligt att ett realiserande av de här investeringarna kommer att betyda en ökad sysselsättning — och därmed också med föra en minskning av arbetslöshetsriskerna. Det ökade beloppet blir en stimulans som sätts in just i det psykologiskt riktiga ögonblicket — som vi nog har nu. Skulle de här åtgärderna dämmas upp för närvarande, men ändå behöva genomföras, är det möjligt att de skulle komma att realiseras vid en tidpunkt när vi har ett bättre sysselsättningsläge och de inte riktigt passar in i bilden. Därför bör alltså Kungl. Maj:ts förslag i den här propositionen bifallas nu. : Eftersom jag ser vår värderade jordbruksminister i kammaren vill jag uttala en stilla förhoppning om att samma generositet som nu har visats mot industrin så småningom också skall komma att visas mot jordbruket. Hittills har man här i riksdagen sagt nej till varje krona till jordbruket i samma syfte. Men, det är en sak som kommer senare, när vi skall behandla huvudtiteln, och den skall inte behandlas i dag. I dag gäller det den här föreliggande propositionen och utskottets betänkande nr 4, till vilket jag ber att få yrka bifall.

Fru talman! Jag skall inte polemisera särskilt mycket mot herr Hansson i Skegrie, men han påpekade vad jag sade tidigare, nämligen att det i första hand här är fråga om konjunkturstimulerande åtgärder. Jag menar — och det sade jag också klart ifrån — att konjunkturstimulansen skulle bli identiskt densamma om dessa 200 miljoner gick till kommunerna för nödvändiga miljövårdsåtgärder. Dessutom — och jag tyckte mig förstå att herr Hansson i Skegrie inte var oense med mig om detta — skulle man kunna tvinga industrierna, speciellt de industrier som skyltar i de här sammanhangen, att vidta nödvändiga miljövårdsåtgärder utan att vi ger dem 200 miljoner kronor. Om man fick till stånd miljövårdsåtgärder för de 200 miljonerna på det kommunala planet och motsvarande på det industriella planet, skulle det bli en dubbel konjunkturstimulans och dessutom en dubbelt så snabb miljösanering som vad regeringen och tyvärr också jordbruksutskottets majoritet syftar till.

Fru talman! Jag skall inte göra debatten alltför lång utan skall bara göra två små påpekanden med anledning av herr Takmans inlägg. Först säger han att det hade varit bättre om de 200 miljonerna hade anvisats åt kommunerna för miljövårdsändamål. Då vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att kommunerna under den här perioden får så mycket pengar de behöver till miljövårdsändamål. De får bygga hur många kommunala reningsverk som de över huvud taget orkar med; riksdagen har inte fastställt något tak för anslaget, och de bygger alltså allt de kan bygga. Det andra påpekandet är att vår principiella inställning är att man, när man startar ett nytt företag i vårt land, i kostnadskalkylerna skall inräkna alla kostnader för de miljövårdsanordningar som samhällets lagstiftning föreskriver. Det är alldeles riktigt; det skall inte bli tal om subventioner. Men eftersom miljöskyddslagen gäller för alla de gamla företag som tillkommit långt innan man visste vad miljövård var, har vi menat att man under en övergångstid med statligt bidrag bör kunna få fram de miljövårdsåtgärder som behövs. Normalt ger vi i princip 25 procents statsbidrag. Här såg vi nu en chans att i stället för att minska arbetsgivaravgifterna och sänka momsen — dvs. vidta generella åtgärder — göra en selektiv insats som skulle ge effektiv sysselsättning under en kort tid samtidigt som värdefulla miljövårdsåtgärder kunde vidtas. Det visar sig nu att vissa ledamöter vill ha ännu mer pengar, och vi skall från regeringen återkomma till riksdagen för att få godkännande för ytterligare några miljoner till det ändamålet. Fru talman! Principen är således att nybyggda företag i framtiden själva skall bekosta sina miljövårdsanordningar, men när vi håller på att sanera upp i det här landet kan det under en övergångstid behövas vissa statsbidrag. Under en kort tid då vi har arbetslöshet är ökade statsbidrag ett effektivt medel: det ger både sysselsättning och snabba miljövårdsåtgärder.

Vad det beror på att man inte där använder de pengar som tydligen finns vågar jag inte yttra mig om. Vad vi har reagerat emot i det här fallet är att man flyttar över pengar för nödvändiga miljövårdsåtgärder till företag som verkligen inte har ont om pengar. Vi anser att det är stötande och felaktigt. Det kanske var bra att jordbruksministern påpekade att sådant inte skall få förekomma i framtiden — finns det prejudikat på sådana bidrag, blir det svårt att avveckla dem. Jag kommer väl i fortsättningen att plocka fram dagens protokoll och citera detta yttrande av jordbruksministern, att sådant inte kommer att försiggå i framtiden.

Fru talman! Herr Molin har frågat justitieministern när han avser att förelägga riksdagen förslag till ny vallag avseende 1973 års val. 1965 års valtekniska utredning har som bekant i ett betänkande föreslagit att vid de allmänna valen skall utnyttjas maskinella hjälpmedel vid både röstning och sammanräkning. Utredningsförslaget, som avlämnades under hösten 1971, innehöll inte någon lagtext. Lagtexten lades i stället fram i en promemoria som utarbetades inom justitiedepartementet på grundval av utredningens förslag. Utredningens betänkande och promemorian remissbehandlades samtidigt. Sedan remissbehandlingen har avslutats pågår beredning i ärendet inom justitiedepartementet. Jag vill i sammanhanget erinra om att utredningen om den kommunala demokratin och kommunallagsutred ningen har lagt fram förslag till ändrade regler om utseende av suppleanter för kommunfullmäktige. Detta förslag är under beredning inom civildepartementet i samråd med justitiedepartementet. Ett förslag från kommunalvalskommittén om bl.a. nytt valsätt vid de kommunala valen skall däremot enligt vad regeringen nyligen har beslutat efter överläggningar med ledarna för de övriga partierna i riksdagen bli föremål för viss ytterligare utredning och därför inte läggas till grund för åtgärder till 1973 års val. I enlighet med vad som förutsattes redan i direktiven till valtekniska utredningen har såväl den föreslagna valapparaturen — dvs. s.k. valboxar och kassetter — som övriga delar av det maskinella förfarandet prövats i realistiska former. Bl. a. har maskinellt förfarande använts vid de under februari månad i år förbandsvis genomförda valen till 1972 års värnpliktskonferens. När erfarenheterna från valen till värnpliktskonferensen har ställts samman kommer med utgångspunkt i dem och övrigt tillgängligt material ställning att tas till frågan om valmetodiken. Även om den maskinella tekniken bedöms inte kunna komma till användning vid 1973 års allmänna val, finns behov av vissa ändringar i vallagstiftningen angående bl.a. poströstningsförfarandet. Proposition i ämnet kommer att läggas fram senast under höstriksdagen 1972. Det är avsikten att frågan om ändrade regler för utseende av suppleanter för kommunfullmäktige samtidigt skall anmälas för riksdagen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min enkla fråga.

Det lutar väl åt att det inte blir något sådant, och det tror jag vore bra. Det enda i statsrådets svar som inte är helt tillfredsställande är frågan om tidpunkten för propositionen. Statsrådet säger att den kommer senast under höstriksdagen 1972. Vi hade ju en särskild vallag för det gemensamma valet 1970, som delvis ersatte lagen om val till riksdagen och den kommunala vallagen. Jag föreställer mig att man får gå till väga på samma sätt till 1973 års val. Även om vi nu har fått ett par viktiga upplysningar som är verkligt betydelsefulla för dem som ute i landet skall planera inför valet 1973, vill jag ändå understryka behovet av ett relativt snabbt beslut i riksdagen när det gäller förfarandet. Det gäller bl.a. frågan om suppleanter i kommunfullmäktige, som statsrådet nämnde i sitt svar, och det gäller frågan om regler för valkretsindelningen vid kommunala val. Jag vill uttrycka förhoppningen att ”senast under höstriksdagen 1972” i realiteten skall kunna bli under denna vårsession. Både för de kommunala valnämnderna som skall planera valkretsoch valdistriktsindelningen inför 1973 års val och för partierna som skall förbereda sina nomineringar vore det nyttigt att få en proposition redan under vårsessionen.
Fru talman! Jag är fullkomligt medveten om angelägenheten av att framlägga ett förslag till den lagstiftning som är nödvändig inför 1973 års val så tidigt som möjligt. Men vi måste rimligen först avvakta resultatet av provvalet med hjälp av den maskinella tekniken och på ett seriöst sätt pröva vad man får fram av hela detta nya tekniska system innan vi tar en definitiv ställning. Det har väl något fördröjt propositionen. Finner vi att det inte går att genomföra 1973 års val med denna maskinella teknik — och ett och annat tyder ju på det — kommer vi att bedriva propositionsarbetet så fort det någonsin går med de ändringar i vallagstiftningen som vi då bedömer som nödvändiga.

Fru talman! Fru Kristensson har frågat justitieministern om han vill redogöra för principerna beträffande riksdagens hörande i frågor om t.ex. ändring i polisoch åklagarinstruktioner, där formell skyldighet att höra riksdagen inte föreligger men lämplighetsskäl kan tala härför. Enligt regeringsformen kan Kungl. Maj:t utan riksdagens medverkan besluta om författningar som ligger inom vad som kallas Kungl. Maj:ts ekonomiska och administrativa lagstiftning. Inom det området faller bl.a. författningar av den art som tas upp i fru Kristenssons fråga. I vissa fall kan Kungl. Maj:t vara bunden av riksdagens beslut i en anslagsfråga. I andra fall kan lämplighetsskäl tala för att riksdagens mening inhämtas. Det senare gäller t.ex. då författning rör en fråga i vilken riksdagen tidigare har uttalat sig eller när Kungl. Maj:t i något avseende vill avvika från av riksdagen fastställda grunder för viss offentlig verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret. Egentligen har jag inte fått något besked på min fråga om vilka principer man tillämpar då man gör dessa lämplighetsavvägningar. Men jag skall inte öda någon tid på det utan endast tala om att min fråga föranleddes av den information som vi fick för någon vecka sedan om att justitieministern nu bestämt sig för att ändra polisinstruktionen så att butikssnatterier inte skulle leda till någon rapport, under förutsättning att tillgreppet inte översteg 20 kronor. Det är, herr talman, enligt min mening anmärkningsvärt att riksdagen inte har hörts i ett ärende av så stor principiell vikt och i en fråga som riksdagen dessutom ägnat stort intresse. Jag vill erinra herr statsrådet om att snatteribrott varit föremål för en parlamentarisk utredning och att man hört remissinstanserna i ärendet. För egen del har jag som självklart utgått ifrån att justitieutskottet hade att emotse en proposition i ärendet och att riksdagen skulle behandla frågan. Det är möjligt att herr statsrådet handlat formellt helt korrekt — det vill jag inte bestrida — men i sak är det anmärkningsvärt, eftersom lagar stiftas av regering och riksdag. Då får det anses otillfredsställande att justitieministern ensidigt utan att höra riksdagen vidtar en åtgärd som de facto urholkar bestämmelsen i brottsbalken 8: 2 om snatteribrott. Vidare vill jag, herr talman, säga att riksdagen tidigare varit positiv till ett förenklat förfarande vid handläggningen av vissa ordningsförseelser. Det har dock hela tiden stått klart att man måste avväga effektivitetsintresset mot kravet på att upprätthålla respekten för lagstiftningen. Det kan vara en svår avvägning. Jag menar att det hade varit rimligt att den avvägningen fått göras av riksdagen i sista hand. Nu blir det polisen som får göra vissa ställningstaganden till svåra avvägningsfrågor, för det är kanske inte alltid så enkelt att dra gränsen mellan snatteri och stöld. Jag hade inte tänkt att gå in i någon sakdebatt utan avsåg att hålla mig till det principiella, men låt mig ändå ställa ett par frågor: Finns det någon garanti för att man får en särskild bedömning av personer som begått upprepade förseelser, när någon registrering inte förutsetts ske av den gärning som omfattas av rapporteftergiften? Och hur tänker man sig att informationen om detta skall ske? Den information som hittills skett via TV har faktiskt lett till en missuppfattning hos allmänheten — i varje fall hos många ungdomar — att nu är det fritt fram att gå in i snabbköpen och stjäla, bara man håller sig under 20 kronor. Det är ju ändå inte meningen.